Herr talman! Jag skall nöja mig med att ge Oskar Lindkvist ett gigantiskt politiskt tips. Gack ut och ställ samma krav på buller i hela landet som herr Lindkvist ställer när det gäller Bromma flygfält. Vi får då stänga kanske 40 å 50 90 av Stockholms gator — Stockholm ligger i Sverige — men även stora gator i andra städer. Ställ precis samma bullerkrav som herr Lindkvist gör på Bromma! Han har ju nyss sagt att de krav som alla andra människor har rätt att ställa skall också brommaborna kunna ställa. Gack ut och ställ det kravet! Det är ett fantastiskt tips till herr Lindkvist.
Herr talman! Det behöver jag inte gå ut och göra — det ligger i det socialdemokratiska miljöprogrammet. Alla har rätt att ställa krav på en god och funktionell samhällsmiljö. Det gäller arbetsplatserna, det gäller fritiden och det gäller över huvud taget hela vårt samhälle. Därför måste vi som politiker vara litet framåt när det gäller att ta itu med bullerproblem, avgaser och annat som uppenbarligen skadar människornas hälsa och välbefinnande. Ulf Adelsohn måste ju känna till att alla myndigheter som handlagt Brommaärendet är helt enstämmiga: Brommaflyget med Fokker F 28 skall bort, eftersom det medför sanitära olägenheter. Kom inte och inbilla oss någonting annat — det är problemets huvudkärna.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva uppta kammarens tid ytterligare, men jag förstår inte riktigt varför herr Lindkvist inte lyssnar på vad jag säger. För det första vet Oskar Lindkvist att koncessionsnämnden har ställt högre krav än vad som ställs internationellt när det gäller flygbuller — det är närmare bestämt en skillnad på 5 decibel. Jag föreställer mig att Oskar Lindkvist måste känna till detta, eftersom han har sysslat med Bromma i så många år. För det andra har jag inte sett i det socialdemokratiska miljöprogrammet att man skulle ha 65 decibel som gräns. Vad man talat om överallt är 70 decibel — och det har vi ju inte på Bromma. Varför ställer då inte herr Lindkvist samma krav för alla andra människor som han ställer just för dem som bor vid Bromma? Vad är skillnaden?
Herr talman! Vi skall ju diskutera Brommafrågan den 28 maj, och då skall vi också diskutera koncessionsnämndens beslut. Koncessionsnämnden fullföljer bara de uppgifter som den har ålagts av de statliga myndigheterna. Att vi i det socialdemokratiska miljöprogrammet skulle tala om att det skall vara en gräns vid 70 decibel hade jag ingen aning om, Ulf Adelsohn. Det var för mig en nyhet. Vad vi talar om är i själva verket att det skall vara en miljö som är godtagbar och som av myndigheterna fastställs som rimlig. Om nu alla dessa myndigheter har kommit till samma slutsats — att användandet av Fokker F 28 medför sanitära olägenheter — så får Ulf Adelsohn vara så god och acceptera detta och se till att det beslut fullföljs som koncessionsnämnden har fattat.
Herr talman! Koncessionsnämndens beslut har överklagats hos regeringen. Jag har alltså varken rätt eller skyldighet att följa koncessionsnämndens beslut. Enligt vad som har ålagts oss av riksdagen skall regeringen i det här fallet tjänstgöra som högsta instans. Sedan vill jag bara upplysa Oskar Lindkvist om en sak: Koncessionsnämnden är en domstol och åläggs alltså inte att följa en sakståndpunkt utan skall döma efter vad den anser vara rätt och riktigt. I denna dom har koncessionsnämnden gått 5 decibel lägre än vad man gör internationellt när man diskuterar flygbuller.
Herr talman! Jag bryr mig inte om några internationella jämförelser. Vad jag är intresserad av är de normer som vi kan godta i det svenska samhället. Och jag hävdar mycket bestämt att koncessionsnämnden gjort ett utmärkt arbete och fällt ett bra utslag. Koncessionsnämnden har lyssnat på de starka rösterna från dem som kan de här problemen, som har följt dem i åratal och som har kommit till ett entydigt gemensamt slutresultat. Ulf Adelsohn säger här att han har varken rätt eller skyldighet att följa koncessionsnämndens beslut. Men rätt att följa koncessionsnämnden har väl ändå kommunikationsministern? Så illa är det väl inte ställt i regeringen att maniinte ens har rätt att följa ett beslut som koncessionsnämnden har kommit till i dessa viktiga frågor.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Lindkvist säger, att jag har rätt att följa koncessionsnämndens beslut. Men det intressanta med koncessionsnämndens beslut i detta fall var följande. Länsstyrelserna fick inte yttra sig. Oskar Lindkvist säger att man har lyssnat till alla som kan de här problemen. Vilka är då de? Oskar Lindkvist sade i sitt senaste inlägg att han inte är intresserad av några internationella jämförelser. Det är då med andra ord ett antal svenskar som man skall lyssna till. Internationell expertis spelar ingen roll, att vi har andra krav när det gäller vägbuller spelar ingen roll. Alla de som kan de här problemen — det är tydligen de som skall fälla utslaget. Nu lovar jag kammaren att jag inte skall begära replik, vad än Oskar Lindkvist kommer att säga.
Herr talman! Det är mycket klokt av kommunikationsministern, för i nästan varje inlägg han gör måste han ju medge att jag har rätt i mina iakttagelser. Det är fel att säga att länsstyrelsen inte fick yttra sig. Jag var närvarande vid sammankomsten hos koncessionsnämnden när länsstyrelsen yttrade sig, jag lyssnade och jag antecknade vad som sades. För att Ulf Adelsohn skall ha det i minnet skall jag bara räkna upp följande myndigheter: naturvårdsverket, socialstyrelsen, planverket, länsstyrelsen, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting, Stockholms hälsooch miljöberedning, Solnas, Sundbybergs och Järfällas hälsovårdsnämnder samt koncessionsnämnden för miljöskydd. Kom ihåg de myndigheterna! Alla har uttalat sig för att Fokkerplanen skall flyttas från Bromma.

Herr talman! När riksdagen år 1975 antog propositionen om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken var det ett mycket viktigt steg som togs i stor enighet, trots att propositionen lades fram av den socialdemokratiska regeringen. De för fem år sedan antagna riktlinjerna bedöms fortfarande som bra, och det är inte dessa riktlinjer som råkar ut för kritik. Det är i det praktiska genomförandet som det brister. Förståelsen för invandrarfrågor och förankringen av de officiellt antagna invandraroch minoritetspolitiska riktlinjerna är ibland skrämmande liten. Men många kommuner, enskilda och organisationer gör ambitiösa och ärliga försök för att invandrarna med bibehållen identitet skall få känna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare i det nya landet. Eftersom alla politiska partier i riksdagen har varit så eniga om riktlinjerna på det här området, är bristen på jämlikhet, valfrihet och samverkan i det verkliga livet så mycket svårare att begripa och angripa. Vi måste nästan tänka på hur den s.k. moderna invandringen började och utvecklades för att vi skall förstå dagens mekanismer. Skapandet av den fria nordiska arbetsmarknaden satte på allvar fart på invandringen till Sverige. Sverige behövde arbetskraft till sin industri, men landet och dess politiker samt invånare var inte på något sätt förberedda på invandringens konsekvenser. Det var tradition att några små grupper sökte skydd i Sverige, och gemene man ansåg att landet hade råd med detta. Men nu ökade strömmen till Sverige, och det var bra eftersom den egna arbetskraften inte räckte både till industrin och för genomförandet av kortare arbetstid samt till det växande antalet arbetsplatser inom den gemensamma sektorn och det ökade bostadsbyggandet. Hela denna enorma folkomflyttning pågick i åratal. Sverige fick lära sig att invandrare är precis som svenskar: de gifter sig, har syskon och föräldrar, de får barn som behöver daghem och skolor, de blir sjuka, och en vacker dag uppnår även invandraren pensionsåldern och frågar efter en pensionärsbostad i närheten av ett dagcenter. Med andra ord: de grundläggande behoven är ganska lika oavsett var människor är födda. Vi får bara konstatera att det har tagit tid att lära sig denna elementära sanning, och eftersom ingenting var planerat från början och alla trodde att invandringen var ett tillfälligt fenomen så har politiker och myndigheter fått lösa de praktiska frågorna i den ordning som de har pockat på lösningar. Vi socialdemokrater är även medvetna om att det finns områden där man måste använda flera olika medel för att uppnå goda resultat. Behoven bland invandrargrupperna är oerhört skiftande, och metoderna att tillgodose dessa behov måste naturligtvis anpassas till detta. Invandrarna är inte jämnt utspridda över hela landet, utan vissa kommuner har fått större koncentration än andra. De invandrartäta kommunerna har trots ambitiösa försök inte lyckats lösa frågan om ett sammanhållet kommunalt program för invandrarna. Man får koncentrera alla kommunala krafter för att finna lösningar av de akuta problem som dyker upp dagligen. Bristande insatser på ett område kan flerdubbla behovet av insatser på ett annat område. Det är också omöjligt att uppskatta effekten av olika insatser när det inte finns någon målinriktning och helhetssyn bakom de olika delinsatserna. Mot denna bakgrund föreslår vi socialdemokrater att riksdagen nu beslutar om en särskild försöksverksamhet i två kommuner. Denna breda, kommunala verksamhet föreslås pågå i flera år och omfatta alla de resurser som finns i samhället, i föreningslivet, i invandrarnas egna organisationer, i idrottsklubbar, i kvinnoklubbar och föreningar samt i studieförbunden. En sådan massiv samlad aktion måste öka kunskaperna om och förståelsen och engagemanget för invandrarfrågorna även bland den svenska kommunbefolkningen, eftersom ingen kan ställa sig vid sidan. Den föreslagna försöksverksamheten ställer naturligtvis krav på ekonomiska merinsatser, som på grund av sin försökskaraktär inte kan krävas av de berörda kommunerna. Nyttan av denna försöksverksamhet blir vid ett senare skede gemensam för samtliga invandrarkommuner, och därför föreslår vi att denna skall finansieras med statliga medel. Herr talman! De klara och stolta invandraroch minoritetspolitiska målen kräver att vi är beredda att slåss för dessa mål även i en kärvare ekonomi. Det är just då som samlade medvetna insatser ger bästa utdelningen, och uteblivna insatser blir mycket dyrbara lärdomar, eftersom många av skadorna inte är möjliga att mäta i pengar. Och vad som är ännu värre: skadorna går kanske inte att reparera. Vi har tyvärr inte vunnit gehör för våra krav i utskottet och har i likhet med tidigare år tvingats reservera oss, och jag vill nu yrka bifall till denna socialdemokratiska reservation.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att argumentera för tre vpk-motioner, som behandlats i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1979 80:1002, 1488 och 1818. Herr talman! Invandraroch minoritetsorganisationerna utgör en allt viktigare del av folkrörelserna i Sverige. Förutom att de fungerar som intresseorganisationer för invandrare och minoriteter i Sverige har invandrarorganisationerna efter hand utvecklats till intresseorganisationer för hela familjer. I föreningarna fästs allt större vikt vid barnoch ungdomsverksamhet, och därmed har även kvinnorna börjat delta aktivt i föreningsarbetet. En sådan organisationsmodell är ovärderlig för dem som vill värna om och föra vidare den egna kulturen. Erfarenheter visar att invandrare, och då särskilt barn och ungdomar, behöver en trygg förankring i den egna kulturoch språkgruppen för att kunna fungera i det svenska samhället. Målet bör vara att skapa ett fungerande föreningsliv, som kan erbjuda alternativ till det kommersiella fritidsutbudet och som kan utgöra ett instrument för att förverkliga och utveckla demokratin. Under senare år har organisationslivet bland invandrare och minoriteter utvecklats kraftigt, och det finns nu riksorganisationer i alla större nationsgrupper. Dessutom finns ett tusental lokala föreningar bland invandrare och minoriteter i Sverige. Invandrarorganisationerna har mångsidiga uppgifter som kulturell förbindelselänk och personligt stöd, som informationskanal till svårnådda grupper och som remissinstans för samhället. De har stora och tidsmässigt krävande uppgifter, som inte tillfredsställande kan klaras med tillgängliga statsbidrag. Det är väsentligt att bedömningarna av invandrarorganisationernas behov av resurser görs utifrån den mångfald funktioner som de tvingas påta sig. Kommundepartementets undersökning Kommunerna och föreningslivet visar att majoriteten av Sveriges kommuner inte betalar några bidrag alls till invandrarnas organisationer. Av undersökningen framgår också att invandrarnas föreningsliv får betydligt mindre bidrag än de svenska föreningarna i de kommuner där stöd faktiskt utgår. Det är ett rättvisekrav att stödet till invandrarorganisationerna inte utvecklas sämre än motsvarande stöd till övriga folkrörelser. Svenska ungdomsorganisationer kompenseras t.ex. till skillnad från invandrarnas riksorganisationer för prisutvecklingen enligt förslag i 1980 års budgetproposition. En invandraroch minoritetspolitik som utgår från de mål som riksdagen fastställde 1975 kan inte förverkligas utan invandraroch minoritetsorganisationernas medverkan. Deras medverkan måste underlättas av staten genom bl.a. bättre ekonomiska bidrag. I årets budgetproposition föreslås en höjning av anslaget till invandrarverkets s.k. verksamhetsbidrag med 300 000 kr., vilket inte ens täcker inflationen. Utskottet godtar propositionens anslagsberäkning och avstyrker vpk:s motion nr 1002 utan någon motivering. I årets budgetproposition föreslås en höjning av invandrarverkets anslag för informationsverksamhet med 1,5 milj.kr. Vpk anser att det finns goda skäl för denna höjning. Den ekonomiska kris som drabbar hela den kapitalistiska världen och som kännetecknas av massarbetslöshet, inflation och social utslagning håller på att fördjupas och förvärras. Den följs av en politisk kris där borgerliga och socialdemokratiska regeringar, i sin oförmåga att hitta lösningar inom ramarna för det ekonomiska systemet, skapar missnöje och passivititet. Därmed skapas också grogrunden och gynnsamma förutsättningar för uppkomsten av missnöjespartier och fascistiska grupperingar, som i den ekonomiska krisens spår breder ut sig runt om i Europa genom att bl.a. utnyttja och underblåsa fördomar som rasism och främlingshat. Också i Sverige blir klimatet allt hårdare efter hand som arbetslösheten breder ut sig. Denna utveckling medför att invandrarna i Sverige bemöts med hårdare attityder. Det finns i dag klara tendenser till en främlingsfientlighet i samhället. De svenska folkrörelserna kan här komplettera myndigheternas information på ett utmärkt sätt. Precis så som biståndspolitiken har kunnat förankras genom folkrörelsernas insatser, skulle dessa också genom sina organisationer gå ut och motverka fördomar genom att skapa vidgade kontakter mellan svenskar och invandrare. Detta gäller särskilt organisationer inom arbetarrörelsen med sin massförankring. Invandrarna, som till övervägande delen tillhör arbetarklassen, har gemensamma intressen med de svenska arbetarna och kan därför lättare nås och påverkas genom de egna organisationerna både på arbetsplatserna och i bostadsområdena. Herr talman! Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har bl.a. inneburit en fortsatt tillbakagång för sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Stagnationen och tillbakagången inom industrisysselsättningen är till stor del ett resultat av omfattande sammanslagningar av produktionsenheter och rationaliseringar av produktionen. Strukturomvandlingen har också inneburit att nya produktionssystem växer fram med extra arbetsuppdelning i datorstyrda processer. Ökad automatisering med hjälp av seriekopplade numeriskt styrda maskiner och robotar innebär t.ex. att den typ av arbeten försvinner som många invandrare nu är hänvisade till på grund av brist på språkkunskaper och utbildning. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har naturligtvis fått konsekvenser i form av arbetslöshet och ökad utslagning av arbetskraft. Speciellt drabbas den arbetskraft som har de svagaste resurserna såsom de unga, de äldre och de lågutbildade. Det är därför inte förvånande att enligt arbetskraftsundersökningarna invandrare har ungefär dubbelt så hög arbetslöshet som hela arbetskraften. Särskilt hårt drabbas invandrarungdomar. Det finns naturligtvis många orsaker till att arbetslösheten är speciellt hög bland de unga invandrarna. De har som regel en lägre utbildningsnivå och dåliga kunskaper i svenska. De är också i större utsträckning än andra ungdomar hänvisade till konjunkturkänsliga näringsgrenar och yrkesområ den. Det är också uppenbart att yrkesvalet bland unga invandrare påverkas av det förhållandet att föräldrar, släkt och vänner ofta endast har erfarenhet av en mycket begränsad del av den svenska arbetsmarknaden. Segregationen på arbetsmarknaden av den äldre generationen invandrare blir ett socialt arv, som går vidare till nästa generation. För många av invandrarungdomarna blir arbetslösheten den slutgiltiga bekräftelsen på att de är utslagna. De kan inte heller se några möjligheter att själva ta sig ut ur sin situation. Utslagningen bekräftas steg för steg. Det går inte att blunda för den utslagning som i dag drabbar invandrarungdomen. Situationen är resultatet av det faktum att man från början inte gav dem det stöd som de behövde. Det kan inte heller vara värdigt samhället, som kallas ett välfärdssamhälle, att utlämna de invandrade arbetarnas barn till social nöd, drogmissbruk och kriminalitet, när kriserna börjar hopa sig. Det fordras ett socialt hjälpprogram för att stödja de arbetslösa invandrarungdomar som är utslagna eller håller på att slås ut. Ett sådant program har vårt parti föreslagit i motion 1818. Ett enigt utskott avstyrker också denna motion. Herr talman! Hänvisningarna till det dåliga finansiella läget som anledning till avslag på välmotiverade motioner med förslag till förbättringar på invandrarområdet har tagit formen av följetong som bör granskas närmare. Om det hade funnits obegränsade finansiella resurser skulle det inte ha varit några problem alls. Då skulle man inte behöva någon debatt i riksdagen om fördelningen av resurserna. Men detta är en hypotetisk situation som aldrig kommer att inträffa. Därför är det givet att regering och riksdag också i framtiden med utgångspunkt i ett visst finansiellt läge och utifrån politiska bedömningar och riktlinjer gör de prioriteringar som är nödvändiga när det gäller fördelningen av de relativt knappa finansiella resurserna. Detta slags motiveringar är klart otillfredsställande. De döljer nämligen det faktum att det bakom de prioriteringar och den fördelning av resurserna som gjorts existerar en fördelningspolitik, som främst drabbar invandrarna och andra utsatta grupper i samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1002, 1488 och 1818.

Herr talman! Inte lika, men jämlika, har invandrarverket skrivit som titel på sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81. Jag ser de orden som ett uttryck för vad vi vill åstadkomma med vår invandringspolitik. Den slår fast invandrarnas rätt att vara olika oss svenskar, deras rätt till integritet, deras rätt att hålla sitt språk och sitt kulturarv levande, samtidigt som vi vill arbeta för att de skall ha samma rättigheter som vi att få bostad, utbildning och arbete. Det här är en hög målsättning, och vi vet alla att vi har en lång väg att gå innan vi har nått målet. Det är mycket som brister ännu. Okunnigheten bland oss svenskar om invandrarna och deras bakgrund är stor, och fördomarna frodas. I det strama budgetläge som råder har därför de ökade satsningarna inom invandrarpolitiken lagts på en förbättrad informationsverksamhet för att sprida grundläggande kunskaper bland svenskarna om invandringens orsaker och effekter och om invandringens kulturella bakgrund. Det gäller att integrera invandrarkunskap i skilda utbildningssammanhang. Inom utbildningsdepartementet satsar man också på en utökning av antalet utbildningsplatser för hemspråkslärare, och man satsar även på tvåspråkiga förskollärare. Grundutbildningen för vuxna kommer också att utökas. Det egna språket är en förutsättning för delaktighet i hemlandets kultur. Regeringens totala förslag till medel för invandrarpolitiken för nästa budgetår innebär en höjning med ungefär 16 96 i förhållande till årets anslag. Nettoinvandringen 1979 var enligt preliminära beräkningar totalt 16 100, varav 5700 var nordbor och 10400 kom från utomnordiska länder. Invandrarna kommer från allt avlägsnare länder, och invandringen har under 1970-talet förändrats från att ha varit en ren arbetskraftsinvandring till att huvudsakligen bestå av anhöriga till personer som är bosatta i Sverige och av personer som av politiska eller liknande skäl söker sig hit. Under 1979 var flyktinginvandringen ungefär lika stor som under närmast föregående år. 1978/79 uttogs sammanlagt 1 285 flyktingar för överföring till Sverige inom ramen för den ursprungliga flyktingkvoten. De allra flesta, 1 225, kom från Latinamerika. Genom särskilt beslut kom ungefär 250 båtflyktingar, och dessutom har personer som kommit hit på eget initiativ fått stanna av politiska skäl eller politiskt-humanitära skäl. Sammanlagt 3 000 flyktingar eller personer med flyktingliknande bakgrund har fått stanna. Under innevarande budgetår har genom skilda beslut medgivits att 3 250 flyktingar får överföras hit. Det är huvudsakligen s.k. båtflyktingar och latinamerikanska flyktingar. För nästa budgetår föreslås en ram på 1 250 personer i likhet med tidigare år. På senare år har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar från länder, främst i Latinamerika, där den politiska situationen är väldigt instabil. Och många flyktingar vill återvända hem om den politiska situationen normaliseras. AMS har gjort en översyn av frågorna om bidrag till resor för flyktingar som skall lämna Sverige, och i propositionen lägger statsrådet Andersson fram vissa principer för sådant resebidrag. Två viktiga förutsättningar slås fast: avresan måste grundas på sökandens egen frivilliga begäran att lämna Sverige, och det måste vara klart att den sökande accepteras för bosättning i det nya landet. Resebidraget föreslås bli behovsprövat. Utskottet har accepterat propositionsförslaget. Det finns endast en reservation i arbetsmarknadsutskottets betänkande, och det beror väl delvis på att vi avvaktar med diskussionen om riktlinjer för invandringsoch minoritetspolitiken till behandlingen av den nya utlänningslagen. Men det beror också på att det råder en stor enighet mellan partierna, när det gäller inriktningen av och satsningen på invandringspolitiken. Den samstämmigheten är viktig och glädjande. Socialdemokraterna har reserverat sig till förmån för sin motion som Nr 127 föreslår försök med breddad kommunal verksamhet till förmån för Onsdagen den invandrarna. Lahja Exner har nyss talat för den. Man kan mycket väl känna 23 april 1980 sympati för ett sådant här projekt, men redan nu pågår olika projekt och utvärderingar av dem. Expertgruppen för invandrarforskning håller f.n. på att utvärdera effekterna av åtgärder på invandringspolitikens område, bl.a. i Nacka och Borås, och utskottet har med hänsyn till det inte kunnat biträda motionsförslaget. Resultatet av denna utvärdering menar vi kan ge vägledning om inriktningen av framtida insatser på kommunal nivå. Vpk föreslår i sin motion nr 1002 ökade resurser för anslaget Åtgärder till invandrare. Utskottet har inte kunnat tillstyrka en anslagshöjning och har | därför avstyrkt motionen. När det gäller invandrarorganisationerna menar vi också från utskottets sidå att en satsning på dem är oerhört viktig, eftersom de har så stor betydelse för invandrarna. Jag delar Alexander Chrisopoulos uppfattning därvidlag. Förra året satsades det på just de organisationerna. Det anslag som då beviljades innebar att den största ökningen gick just till invandrarorganisationerna. Och i år har regeringen lagt fram förslag om att man i stället skall satsa på ett annat område, nämligen informationen till svenskarna. Vpk har också i motion nr 1818 föreslagit ett socialt stödprojekt bland invandrarungdom. Invandrarungdomarnas situation behöver uppmärksammas, det håller vi med om. De drabbas hårt av svårigheter på arbetsmarknaden, och regeringen har därför uppdragit åt invandrarverket att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen utarbeta ett handlingsprogram för att åstadkomma bättre förhållanden för invandrarungdomarna. Uppdraget skall fullgöras i samarbete med kommunerna och invandrarorganisationerna. Resultatet skall redovisas i höst, och det är med anledning härav som utskottet avstyrker det här motionsförslaget, eftersom saken redan är åtgärdad. I motion nr 1460 tar Lahja Exner upp frågan om konsumentservice till invandrare, och utskottet förutsätter — eftersom vi tycker att det här är en mycket viktig fråga — att konsumentverket fortlöpande skall följa den här frågan och söka aktivera kommunerna till insatser. Vpk har också en motion som tar upp lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare och vill ha ändringar i den. I Eftersom det pågår en översyn av lagen har utskottet, liksom förra året, avstyrkt motionen. I motion nr 406 tas frågan om tolktaxa upp, och med anledning av vad som sägs i förslaget till ny utlänningslag har utskottet funnit att motionen inte behöver föranleda någon åtgärd. Detsamma gäller motion nr 739, som i och för sig tar upp en enligt utskottets mening mycket viktig fråga. Det gäller åtgärder för att tillvarata flyktingars yrkeserfarenhet och utbildning. I promemorian Sverige och flyktingarna redovisar en arbetsgrupp för flyktingfrågor bl.a. förslag som syftar till att flyktingar med yrkesutbildning lättare skall kunna utöva sina yrken i Sverige. Man föreslår att specialinriktade 13 kurser, på samma sätt som i dag görs för utländsk medicinalpersonal, skall anordnas för olika yrkeskategorier. På arbetsgruppens förslag har ett samrådsorgan för flyktingfrågor inrättats. I detta samrådsorgan ingår representanter för invandrarverket, arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, socialstyrelsen, kommunförbunden, utrikesdepartementet och rikspolisstyrelsen. Samrådsgruppen kommer att ta upp de här frågorna. Från utskottets sida anser vi att det är mycket angeläget att finna praktiska lösningar för att flyktingarna i högre grad än f. n. skall kunna använda den yrkesutbildning som de har med sig hit till Sverige. Det skulle betyda en större tillfredsställelse för flyktingarna och bidra till att underlätta livet i Sverige för dem. Det skulle också innebära ett bättre användande av resurser på både det personliga och det ekonomiska planet.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

Herr talman! Jag vill först med bara några ord kommentera behandlingen av den av mig och flera andra socialdemokrater väckta motion som gäller konsumentservice till invandrare. Jag är inte helt övertygad om att situationen är så positiv i olika invandrarkommuner. Jag kommer därför att följa upp utvecklingen på det området, och om det visar sig att mina farhågor är befogade, återkommer vi med samma motion — då kanske i ännu mera preciserad form — men vi nöjer oss den här gången med utskottsbehandlingen. Sedan några ord om det EIFO — expertgruppen för invandrarforskning — som Eva Winther har tagit upp här i debatten och som man också hänvisat till vid utskottsbehandlingen. Gruppen har tillkommit därför att den forskning som tidigare har förekommit omkring invandringen har avsett att fästa uppmärksamheten på den första generationen, dvs. på dem som själva har invandrat. Det projekt som nu har startats är naturligtvis välkommet, med alla försök, men jag vill i alla fall citera litet om vad projektet skall syssla med. Projektet, som skall behandla den andra generationens levnadsförhållanden, syftar till att ”ge förutsättningar för att utvärdera 1975 års invandraroch minoritetspolitik på grundval av en bedömning av invandrargruppernas framtida situation i Sverige i ett långsiktigt perspektiv.

Herr talman! Det är sant att riksdagen enhälligt har fastslagit vissa målsättningar när det gäller invandrarpolitiken, nämligen jämlikhet, samverkan och annat som det länge nått enighet om i de olika politiska partierna i riksdagen. Detta råder det inget tvivel om. Men den oenighet som verkligen finns ligger i sättet att förverkliga målsättningarna. Vårt parti har lagt fram många invandrarmotioner, varav riksdagen hittills hunnit behandla en del i olika sammanhang. I de motionerna har vi framställt förslag till konkreta förbättringar på invandrarområdet. Men alla de här motionerna har blivit avslagna. Motiveringen för nästan alla avslagsyrkandena har varit att man i det nuvarande svåra finansiella läget inte kan tillstyrka några som helst höjningar av anslaget till invandrarorganisationerna eller några andra förbättringar på invandrarområdet. Detta uppfattar vi från vårt parti som ett sätt att krypa bakom det nuvarande finansiella läget för att slippa åstadkomma förbättringar för invandrare. De vpk-motioner som behandlas i dag gäller konkreta förslag om förbättringar av invandrarnas situation som sammanlagt innebär en ökning av anslagen med 7 175 000 kr. Också i det inlägg som Eva Winther gjorde framfördes motiveringen att man med nuvarande ansträngda finansiella läge inte kan tillstyrka de här motionerna. Herr talman! Med tanke på det beslut som riksdagen har fattat om att flytta till det gamla riksdagshuset, vilket kommer att kosta 1000 000 000 kr., framstår den motiveringen inte bara som löjeväckande utan som rent cynisk gentemot invandrarna och andra utsatta grupper i samhället.

Herr talman! Till Lahja Exner vill jag säga att det är möjligt att EIFO-undersökningen kommer att visa på mycket stora brister. Då kommer vi också att ha en verklig grund för att sätta in relevanta och riktiga åtgärder. Men vi vet redan nu, både Lahja Exner och jag, att det finns väldigt mycket att göra. Jag vill bara peka på ett av de projekt som invandrarverket har i gång — det finns ju många olika sådana. Det är projektet Samverkan i grannskapet, som jag tror är mycket viktigt för att få en bättre miljö för invandrarna och för att öka förståelsen hos svenskarna för invandrarnas situation. När det gäller socialdemokraternas motion om ett sammanhållet kommunalt program kan man behöva fundera över om det är just där man skall lägga resurserna i det ekonomiska läge vi har. Alexander Chrisopoulos tycker att det är cyniskt att tala om ekonomin när det gäller invandrarfrågorna. Ingen kan högre än jag önska att vi kunde satsa väldigt mycket mer. Men det är bara så att med det ekonomiska läge och det budgetunderskott som vi har måste man faktiskt inom alla områden tänka på detta med ekonomin. Just invandringspolitiken har i årets budget fått del av en satsning som i förhållande till andra satsningar i budgeten faktiskt är betydande. När det gäller åtgärder för invandrarungdomar har vi hänvisat till den samrådsgrupp som regeringen har tillsatt. Jag vill också säga att det har vidtagits åtgärder för invandrarungdomar tidigare. Jag har här en hel lista över vad man försökt satsa på, därför att man är så medveten om att invandrarungdomarna har det besvärligt beträffande arbetsmarknaden. Men jag ser att tiden gör att jag får återkomma till detta i nästa replik.

Herr talman! Jag känner till grannskapsprojektet som invandrarverket driver bl.a. i Borås, varifrån jag kommer. Där har man en stor invandrarkoncentration just i det bostadsområde som har valts ut till detta projekt. Projektet är naturligtvis värdefullt. Men sedan det hade dragits i gång stötte man snabbt på problem just på grund av att man har bristande resurser för att göra samlade insatser på alla de områden där sådana skulle behövas. Det är nämligen inte bara fråga om bostaden, utan det är fråga om barnens framtid, barnen och språket, barnens situation i skolan. Det gäller de vuxna som bor i området, deras språkliga utveckling, deras möjligheter till kontakter med myndigheterna på det egna språket. Och det gäller ungdomarna i skolan och ungdomarnas möjligheter att få arbete. Det är fråga om invandrarkulturen. Och det är också fråga om relationerna mellan invandrare och svenskar. Det är på så många olika områden som vi skulle behöva göra en samlad insats för att få en helhetsbedömning. Och detta är just vad vi har föreslagit i vår motion. De två miljoner kronor som socialdemokraterna vill satsa på projektet är naturligtvis ett mycket blygsamt belopp, men jag är övertygad om att ett sådant försök skulle ge värdefulla tips för framtiden. Genom denna satsning kommer vi också att kunna visa att man kan spara på många andra områden. Om man låter bli att spara i smått, slipper man att slösa i stort.
Herr talman! Eva Winther hänvisar återigen till det dåliga finansiella läge som vi befinner oss i och använder det som ett argument för att anslag inte skall beviljas till invandrarna. Men det besvärliga finansiella läget hindrade inte riksdagen och regeringen från att bevilja sig själva ett anslag på 1 000 milj.kr. för att återvända till det gamla riksdagshuset. Från den utgångspunkten är regeringens politik när det gäller invandrarna och dess hänvisning till det finansiella läget inte bara löjeväckande utan klart cynisk.

Herr talman! Vi är, Lahja Exner, överens om att det behövs insatser för invandrarna på många olika områden, och det görs också sådana insatser. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att i fråga om riksdagens återflyttning till det gamla riksdagshuset känner jag mig helt oskyldig, Nr 127 eftersom jag röstade emot det förslaget. Onsdagen den Sedan några uppgifter om vilka åtgärder vi tidigare har vidtagit för 23 april 1980 invandrarungdom. AMS och invandrarverket bedriver uppsökande verksamhet bland invandrarungdomar. Det ordnas särskilda beredskapsarbeten på arbetsförmedlingarna i samarbete med invandrarorganisationerna. Ungdomarna tjänstgör då växelvis på förmedlingen och hos organisationen. För att underlätta för invandrarungdomarna att klara övergången till gymnasieskolan finns särskilda introduktionseller sommarkurser. Ungdomarna får där komplettera de ämnen som de saknar eller brister i, och det utgår ett särskilt ekonomiskt stöd. Ungdomar som är flyktingar får gå på arbetsmarknadsutbildning trots att de är under 20 år. Icke flyktingungdomar får liksom svenska ungdomar under 20 år gå i arbetsmarknadsutbildning genom utnyttjande av vakanta platser, köpt utbildning hos företag osv. De ungdomar som deltar i arbetsmarknadsutbildning har rätt till undervisning i svenska. En successiv utbyggnad sker också av antalet kurser på främmande språk inom arbetsmarknadsutbildningen. S. k. ALU-kurser anordnas särskilt för invandrarungdomar. Detta är några åtgärder som har vidtagits för att underlätta för invandrarungdomarna att komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! Invandringen till Sverige har under 1970-talet ändrat karaktär. Från att under 1960-talet företrädesvis ha varit arbetskraftsinvandring, oftast organiserad sådan och bestående av personer med yrkesutbildning, har invandringen alltmer kommit att domineras av grupper som söker sin tillflykt till Sverige på grund av politisk eller religiös förföljelse. Människorna kommer från alla delar av världen. Från Sydamerika kommer många — ofta välutbildade personer. Från Asien har vi som bekant fått stora grupper, och från Turkiet och Pakistan har vi redan stora invandrarbosättningar, som också lockar andra från hemlandet, anhöriga och vänner, att söka sig hit — legalt eller illegalt. Gemensamt för flyktingarna är att de, när de kommer till oss, oftast känner sig otrygga och olyckliga. Antalet invandrare i Sverige är nu ca 1 miljon, och år 2000 är var tredje eller var fjärde svensk invandrare eller invandrarättling. Vissa kommuner har en procentuellt mycket stor andel invandrare, vilket också betytt att hela stadsdelar ibland kommit att domineras av samma invandrargrupp. I vissa länder har man ett betydligt vidare familjebegrepp än vi. Nära släkting och tillhörande samma familj/hushåll — alltså vår definition på s.k. 17 anknytningsfall — kan vara både en fareller morförälder och syskon till föräldrarna, varför de anhöriga som söker sig hit blir många. Vännerna från hemlandet som kommer till Sverige är också många, och dessutom har invandrarna ofta många barn, fler än svenskarna. Allt detta bidrar till att vissa bostadsområden blir dominerade av viss nationalitet. Framför allt gäller det här tillväxtmönstret assyrier syriangruppen nu uppgår till över 4 000 personer, beräknar man att gruppen år 1985 kommer att bestå av minst 8 000 personer, dvs. vara i storleksordningen en hel kommun. Våra invandrare är sannerligen inte någon homogen massa, utan bakgrundserfarenheter, kunskaper och kulturmönster är väsentligen olika hos de olika nationaliteterna. Inom assyrie/syriangruppen har t.ex. kvinnan en helt annan ställning än den svenska eller den chilenska kvinnan. Mannen är alltid talesman för familjen. De flesta kvinnor arbetar endast inom hemmet och blir då också mycket isolerade. Kvinnorna lär sig praktiskt taget ingen svenska, inte ens så mycket att de kan göra nödvändiga inköp själva. Vi har här i kammaren haft en debatt om förbud mot omskärelse av kvinnor, och massmedia har haft uppgifter om att denna sedvänja kan förekomma i vårt land. Aga anses i många länder som en klar föräldrarätt — ja,t.o.m. skyldighet — och även aga av hustrur ses som en naturlig företeelse av många. Det förekommer att barn lovas bort till äktenskap långt innan de själva begriper vad det är fråga om. Vi har alltså bland våra invandrare grupper vilkas sätt att leva är starkt avvikande från vårt — och t.o.m. strider mot svensk lag. Ett avvikande beteende resulterar ofta i utstötning — det vet vi, rent generellt. Detta är tillämpbart även på invandrare. Svenskarna reagerar på vissa invandrargruppers sätt att leva med avståndstagande och t.o.m. fiendskap. Rivalitet och oförståelse finns även mellan olika invandrargrupper,t.o.m. tillhörande samma invandrarnationalitet. När segregationen blir så markerad att hela stadsdelar domineras av en viss invandrargrupp, konserveras det sätt att leva som man fört med sig, vilket utan tvivel vållar problem. Motsättningarna mellan generationer invandrare riskerar att bli stora. När barnen växer upp och ser skillnaden i sätt att behandla barn och kvinnor i de svenska hemmen och i deras egen miljö reagerar de, särskilt flickorna, med avståndstagande till sina egna och sin egen kultur. De psykiska problemen i invandrarfamiljerna ökar också alltmer; därom vittnar inte minst den allt större andelen invandrarbarn som söker PBU — psykiska barnaoch ungdomsvården. Till bilden hör att arbetslösheten är större bland invandrarna — kanske särskilt bland invandrarungdomarna — än bland svenskarna. Ungdomarna blir rotlösa, bittra och osäkra. Vi möter våra invandrare med alla möjliga stödåtgärder. Stat och kommun samarbetar. Kommunerna anställer familjepedagoger, som skall vara en länk mellan invandrarna och det svenska samhället, invandrarbyråer hjälper till med upplysningsverksamhet. Hemspråksundervisningen byggs ut och ges oftaistora enspråkiga grupper, hela klasser. Vi har insett hur viktigt det är att invandrarna får behålla sin kultur och känna glädje och stolthet över sin härkomst och stöder därför invandrarorganisationerna på olika sätt. Invandrarverket satsar nu på en information till svenskarna som syftar till att ge kunskap om de olika invandrargruppernas kultur, bakgrund och problem. Förhoppningsvis skall den informationen leda till större förståelse bland svenskarna för invandrarna. Invandrarverket har också grundläggande och fortlöpande information om det svenska samhället till invandrarna. Tyvärr når man med den informationen, som f. n. företrädesvis består av broschyrmaterial, inte de grupper som det är mest angeläget att nå, dem som talar dålig eller ingen svenska, som ofta är analfabeter och vilkas kulturmönster är främmande för oss. Framför allt gäller det vissa grupper invandrarkvinnor. Vid ett besök hos invandrarverket som arbetsmarknadsutskottet gjorde i februari ställde jag frågor omkring de här problemen och fick då bekräftat att man på invandrarverket var medveten om svårigheterna och avsåg att tillsammans med kommunerna intensifiera sin information till framför allt dessa grupper. Herr talman! Det var ett välkommet besked, och jag kommer att noga följa arbetet med information såväl till svenskarna som till invandrarna. Bristande kunskap och förståelse hos svenskarna om invandrarna och deras problem måste åtgärdas, men vi måste också för att förebygga motsättningar förbättra informationen till invandrarna om det svenska samhället, dess lagar och normer och de motiv som lett fram till vår lagstiftning. Vi måste särskilt försöka nå dem som på grund av språksvårigheter inte kan tillgodogöra sig skriftligt budskap, och vi måste aktivt arbeta för att förhindra att, bl.a. på grund av segregation i boendet, en föråldrad kvinnosyn permanentas eller t.o.m. får utbredning. Vi får inte medverka till att effekten av våra mödosamt genomförda reformer reduceras eller att utvecklingen bromsas upp eller att den insikt som nu är utbredd om fördelen med ett jämställt sätt att leva ifrågasätts. Inte minst viktig är en sådan här information till invandrarna för att förebygga motsättningar bland invandrarna, framför allt generationsmotsättningar. Herr talman! Nyligen har invandrarministern genom tilläggsdirektiv till jämställdhetskommittén särskilt uppmärksammat invandrarkvinnornas situation och behov av stöd, något som jag vill uttrycka min stora glädje över. Årets budgetproposition är också ett klart uttryck för en medvetenhet från statsmakternas sida om nödvändigheten av en intensifierad information, och med den här deklarationen i anslutning till invandrarverkets informationspaket ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Hittills har vi kunnat lösa invandrarfrågorna i relativ enighet, vilket också Lahja Exner underströk i sitt inledningsanförande. Utskottets behandling av budgetpropositionen i detta avsnitt visar, trots den enda reservationen, att så är fallet. Jag har alltså ingen anledning att polemisera. Jag vill dock gärna ta tillfället i akt att beröra några frågor, som jag tycker är väsentliga just nu. Antalet etniska minoriteter har fortsatt att öka i vårt land. Dessa människor kommer, som har sagts tidigare, från alltmer avlägsna länder. Deras kultur och språk skiljer sig från dem vi känner till eller är vana vid. F.n. finns i Sverige 30 etniska minoritetsgrupper med mer än 1000 medlemmar, och de har var och en sin kulturella särart samt uppvisar stora skillnader såväl sinsemellan som gentemot den svenska majoritetsbefolkningen. Det är självklart att dessa grupper har från varandra helt skilda behov och därmed olika krav på insatser från samhällets sida. Jag tror att vi måste vara beredda att tränga djupare in i invandrarfrågorna och invandrarpolitiken, vara beredda att möta varje minoritetsgrupp efter deras särskilda behov. Vi måste gå vidare från en generell invandrarpolitik till en mångfasetterad minoritetspolitik. En sådan invandrarpolitik kräver ökade kunskaper. Det har den allt livligare debatten under 1970-talet visat. Vi svenskar vet alldeles för litet om dem som vi med ett gemensamt begrepp kallar invandrare. I den budget vi nu behandlar ingår, som har framgått av debatten, särskilda medel för ett projekt benämnt Ökad invandrarkunskap bland svenskar. Därigenom får invandrarverket särskilda resurser för att ge den svenska allmänheten nödvändiga baskunskaper. Projektet syftar till att ge information genom att föra in invandrarkunskap som ett reguljärt inslag i de flesta utbildningssammanhang och till att i ökad utsträckning engagera folkrörelser i detta arbete. Jag är mycket positiv till den inriktning projektet har fått. En bärande tanke är samarbete med bl.a. myndigheter, institutioner, företag och inte minst organisationer. Målet är att efter ett antal år av koncentrerade insatser från invandrarverkets sida invandrarkunskap skall vara ett naturligt inslag i alla utbildningssammanhang. Jag är för min del övertygad om att detta kommer att bli 1980-talets kanske viktigaste folkbildningsuppgift. Skall vi klara övergången från det homogena svenska enhetskultursamhället till det mångkulturella samhället, då behöver vi kunskaper om varandras kulturer, om varandras levnadsmönster, religioner, hemländer etc. Det är genom ökade kunskaper vi kan undvika de konflikter som Görel Bohlin talade om och som så lätt uppstår i skärningspunkter mellan olika kulturer. I stället bör vi kunna få ut något positivt av den kulturella mångfalden. Invandrarbarnens rätt till sitt modersmål är en annan fråga som jag anser oerhört viktig. Jag har sagt detta många gånger förut, men det tål att upprepas. För invandrarbarnen är språket på en gång rottrådarna till det land som de härstammar från och inkörsporten till framtiden i det nya hemlandet. Det ärinte genom att skära av rottrådar som man lättast klarar omställningen till en ny situation. Det är tvärtom när de skärs av som man tappar fotfästet i livet. Och det är i den situationen många invandrarbarn och ungdomar i dag befinner sig. Språket är den viktigaste hörnstenen i en kulturell identitet, och utan Nr 127 kulturell identitet utvecklar inte barnen den sunda självkänsla som är Onsdagen den nödvändig för att de skall kunna gå ut i den bistra vuxenvärlden och utan 23 april 1980 aggressivitet hävda sina intressen. Det är främlingskap, osäkerhet och brist på självkänsla som får så många ungdomar, både svenska och invandrare, att gripa till våld. Det är naturligtvis också viktigt att invandrarbarnen lär sig svenska. Det är ju i det svenska samhället de skall växa upp och skapa sin framtid. All språkforskning visar dock att det är lättare att lära sig ett nytt språk genom ett väl utvecklat modersmål. Det är bara på modersmålet man har uttryck för och kan ge uttryck åt känslans alla nyanser. Det är nämligen bara modersmålet man lär sig på känslomässig väg. Alla andra språk lär man sig på intellektuell väg. Och det är först när man har en mycket ingående kunskap i ett på detta sätt inlärt språk som man finner de adekvata orden för känsloupplevelser. Vi har genomfört en hemspråksreform som innebär att alla invandrarbarn, vilkas föräldrar så önskar, får undervisning i det språk som är levande i hemmet. Men det finns fortfarande stora brister i genomförandet. Framför allt börjar vi inte tillräckligt tidigt. Vi börjar med hemspråksträning vid fem år, men då är barn redan ”dränkta” i det svenska språket. Risken är att de blir halvspråkiga resten av sitt liv. Hur hemspråksträningen i förskolan skall organiseras för att tillgodose de små barnens behov utreds f. n. av en särskild kommitté under socialdepartementet, och jag utgår från att utredningen arbetar så skyndsamt att situationen för invandrarbarnen i förskolan snart kan förbättras. Invandrarungdomens situation både i skolan och på arbetsmarknaden är komplicerad. Alexander Chrisopoulos talade tidigare om detta. Det sammanhänger naturligtvis med de svårigheter jag tidigare berört: språk, utbildning, främlingskap etc. Trots mycket stora insatser inom t.ex. undervisningsområdet och arbetsmarknadspolitiken har många unga människor drabbats av tvivel på sin egen förmåga och på samhällets vilja och möjligheter. Statistiken visar att invandrarungdomarna drabbas hårdast — dubbelt så hårt som svenska ungdomar — av arbetslöshet t.ex. Vi har redan kunnat skönja konsekvenserna. Kriminaliteten ökar bland invandrarungdomar. Detta är oroväckande. Motsättningarna mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar förstärks. Den andra generationens invandrare är inte, med all rätt, beredda att acceptera sämre livsvillkor än den svenska befolkningsmajoriteten. Vad kan vi då göra? Eva Winther räknade upp en lång rad åtgärder som har vidtagits eller finns tillgängliga. Åtgärder för ungdomar i allmänhet kommer naturligtvis också invandrarungdomar till godo. Jag tänker t.ex. på den nya ungdomsutbildning inom gymnasieskolan som regeringen nyligen lagt förslag om. Men därutöver behövs särskild medvetenhet när det gäller invandrarungdomarna, så att de inte faller igenom några alltför stora maskor. Det gäller att utnyttja de möjligheter vi har och koncentrera våra 21 insatser, på både lokal och central nivå, för att förbättra invandrarungdomens situation. Jag tog för några veckor sedan initiativ till en sådan samordning för de statliga myndigheternas insatser. Det har tidigare här redogjorts för detta. Det hade formen av ett uppdrag till statens invandrarverk att i samråd med berörda myndigheter och organisationer sammanställa ett handlingsprogram. Detta skall ta upp såväl invandrarungdomarnas sociala situation som deras arbetsmarknadsoch utbildningssituation. En annan fråga som i hög grad sammanhänger med invandrarbarnens utveckling gäller invandrarkvinnorna. Dessa är ingen enhetlig grupp liksom invandrarna inte är en enhetlig grupp. Inom denna grupp finns välutbildade ”europeiskt inriktade” kvinnor, men där finns också kvinnor helt utan utbildning, kvinnor från kulturer där man helt avskärmar kvinnan från utbildning, samhällsliv och andra former av utveckling och gemenskap utanför hemmet. Den språkliga och sociala isoleringen får svåra konsekvenser för invandrarkvinnorna själva, men också för deras barn. Skall vi nå barnen måste kvinnorna få kunskap och medvetenhet om det svenska samhället. Samhällets hjälp till dem innebär indirekt hjälp till barnen och självklart också möjligheter för kvinnorna själva till en positiv utveckling i det svenska samhället. Kvinnorna har en nyckelposition i förhållande till barnen, till kommande generation. Så här har jag hört det uttryckas av kvinnor i utvecklingsländer: ”Utbilda en man och du utbildar en individ. Utbilda en kvinna och du utbildar en familj. Utbilda kvinnor och du utbildar en nation.” Jag tror på det. Sverige måste bättre ta till vara invandrarkvinnorna som en resurs för barnen och en tillgång för samhället och, med utgångspunkt i den gemensamma nämnare som kvinnor har, öppna möjligheter till utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan invandrarkvinnor och svenska kvinnor. Men för att kunna ge det stöd invandrarkvinnorna behöver måste vi veta mer om dem. Jag har därför, som tidigare har sagts här, nyligen uppdragit åt jämställdhetskommittén att göra en studie av invandrarkvinnor med speciell inriktning på kvinnor från länder med kulturmönster som starkt skiljer sig från det svenska, bl.a. när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Studien skall omfatta dels kartläggning av antalet invandrarkvinnor med hänsyn till deras sociala och kulturella bakgrund, dels en analys av dessa invandrarkvinnors särskilda problem och av deras situation i familjen och i det svenska samhället. Studien skall utgöra underlag för en försöksverksamhet, som skall syfta till att ge bättre möjligheter för kvinnorna att bygga upp en identitet baserad såväl på det egna kulturarvet som på normer och värderingar i det svenska samhället. Avslutningsvis, herr talman, finns det alla skäl att betona de insatser som görs av invandrarna själva, bl.a. genom deras allt starkare organisationer, för att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som är till gagn för hela samhället. Genom att ta till vara sina intressen och organisera sig omkring dem ökar förutsättningarna att komma till rätta med de frågor som vi ibland kallar problem och som vi har gemensamt. Jag ser det som viktigt att ge invandrarorganisationerna fortsatt stöd i deras organisationsarbete, och jag vill också gärna i ökad utsträckning ta vara på de kunskaper och erfarenheter invandrarna och deras organisationer har i arbetet på att forma det samhälle där vi skall leva tillsammans.

Herr talman! Statsrådet Karin Andersson betonar vikten av ökade kunskaper när det gäller invandrarna. Till detta vill jag säga att invandrarna inte är någon alldeles ny företeelse; de har varit i Sverige under många årtionden och deras problem är väl dokumenterade. Enbart under de senaste tio åren har 18 utredningar om invandrarfrågor tillsatts. Minst tre eller fyra av dessa hade den allomfattande karaktär som i regeringsförklaringen omnämnes som en målsättning för invandrarpolitiken av i dag. Naturligtvis är det viktigt med kunskaper, framför allt när det gäller invandrarkvinnornas situation i det svenska samhället. Det är också positivt att statsrådet Karin Andersson tagit initiativet till att uppdra åt jämställdhetsdelegationen att undersöka invandrarkvinnornas situation. Men det finns en viss kunskap om de faktiska förhållanden och de faktiska behov som invandrarkvinnorna har i dag. En av anledningarna till invandrarkvinnornas situation i dag är deras isolering i hemmen, vilket gör det omöjligt för dem att lära sig det svenska språket — för att därigenom kunna hävda sig i det svenska samhället. Vårt parti har framlagt två motioner som särskilt berör invandrarkvinnornas situation. I en motion begär vi anslag till Utbildningsradion, där speciella TV-program med utgångspunkt i invandrarnas situation kunde ge undervisning i det svenska språket. En sådan åtgärd skulle direkt hjälpa de hemmavarande kvinnorna att tillägna sig det svenska språket. Vi har i en annan motion föreslagit att svenskundervisningen skall kompletteras med uppsökande verksamhet när det gäller de hemmavarande kvinnorna, som inte kan nås på annat sätt. De hemmavarande kvinnorna skulle dessutom få bidrag för att kunna delta i studierna. Dessa motioner har emellertid avstyrkts av utskottet. När det gäller praktiska åtgärder för att förbättra invandrarkvinnornas situation är man totalt kallsinnig och hänvisar till det ansträngda finansiella läget. När det gäller åtgärder som inte innebär några som helst ekonomiska åtaganden från regeringens sida är man generös i allmänna ordalag. Jag vill ställa en fråga till Karin Andersson. Kan Karin Andersson påvisa något område där ett statsbidrag som utgått till olika organisationer och institutioner som berör invandrarna och deras situation — utöver ökningen med en och en halv miljon när det gäller informationen — medfört några förbättringar?

Herr talman! Jag tycker att det är glädjande att Karin Andersson sett att man måste ha en samordning mellan de olika insatserna. Hon har upptäckt detta på det statliga området, men kanske kommer insikten så småningom även på det kommunala området, så att vi kan få enighet i riksdagen bakom ett sådant beslut. Regeringens proposition angående ungdomarnas gymnasiala utbildning vill jag inte kommentera i detta sammanhang. Vi får senare anledning att debattera den. Invandrarkvinnornas speciella problem har vi socialdemokrater tagit upp i en särskild motion under den allmänna motionstiden. Vi har i den betonat vikten av att vi får en föräldrautbildning som når dessa grupper och framhållit att det måste ske snart. Dessa människor behöver verkligen allt det stöd som över huvud taget går att frambringa.

Herr talman! Ja, Alexander Chrisopoulos, det är alldeles riktigt att det inte har funnits något stort ekonomiskt utrymme för några väsentliga förbättringar när det gäller invandrarna. Det rör sig bara om de 1,5 milj.kr. som har gått till det projekt som syftar till att ge svenskarna bättre kunskaper om invandrarna. Jag tyckte att det var det viktigaste att satsa på i detta läge. I fråga om övriga anslag har inflationen kompenserats. Det är bara att erkänna att detta är exakt vad som har skett. Jag är inte heller nöjd, men så har resultatet blivit. Jag vill bara säga ett par ord om invandrarkvinnorna. Det är faktiskt inte riktigt så enkelt som Alexander Chrisopoulos vill göra det när han säger att man vet vad man skall göra för att nå dessa kvinnor. Det är tvärtom så, att vi fortfarande ganska mycket famlar efter olika metoder för att kunna göra detta. TV och radio nämndes här, men att använda dessa medier är ingen metod för att bryta kvinnornas isolering. Det är kanske en metod för att undervisa i svenska, men jag är faktiskt inte ens säker på det när det gäller dem som är analfabeter. Det viktigaste är ju att bryta kvinnornas isolering. Och för att kunna nå dem måste vi veta oerhört mycket om deras kultur och levnadsvanor för att kunna gå fram med den försiktighet som krävs när man klampar in på andra människors värderingar. Det är oerhört viktigt att vi verkligen försöker komma i gång med ett arbete på detta område. Jag har faktiskt i flera år, under den tid som jag har arbetat med dessa frågor, försökt få i gång ett sådant arbete. Men jag har inte lyckats särskilt väl — det skall jag erkänna. Jag hoppas därför att denna studie skall kunna ge ett underlag, så att vi kan hitta metoder för att nå dem som allra bäst behöver stöd.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att det är speciellt lätt att bryta invandrarkvinnornas isolering. Däremot är det ett allmänt känt faktum att en av orsakerna till denna isolering är att kvinnorna är isolerade hemma och därigenom inte kan tillägna sig det svenska språket. En av de, eventuellt många, konkreta åtgärder som i detta sammanhang kan vidtas är att se till att dessa kvinnor omfattas av lagen om svenskundervisning och via radio och TV nå dem hemma. På detta sätt kan deras språksituation förbättras. Karin Andersson kan inte på något sätt påstå att detta är en felaktig eller dålig åtgärd. Jag har dock aldrig påstått att bara en sådan åtgärd skulle lösa hela problemet.

Herr talman! Jag skall börja med att kommentera det som Eva Winther och även Karin Andersson sade om just den stora enigheten när det gäller invandrarpolitiken i detta land. Ja, om det gäller riktlinjerna för jämlikhet, valfrihet och samverkan kan man hålla med om att det råder enighet. Det är väldigt svårt att gå emot sådana sjävklara begrepp. Problemet är bara att dessa begrepp blir meningsfulla först när de fylls med ett rejält innehåll, och där råder det ganska stor oenighet. Ta bara frågan om invandrarnas demokratiska rättigheter att få delta i riksdagsval! Ta stödet till invandrarorganisationer!

Herr talman! Billy Eriksson sade att Sverige har haft ekonomisk fördel av att invandrarna har kommit hit. Ja, det är alldeles riktigt. De har hjälpt till att bygga upp vårt land och bidragit till att vi fått den välfärd vi har. Men eftersom de nu är en del av det svenska samhället, kommer också de att beröras av den situation som i dag gäller för alla andra människor i vårt land. Beträffande motionen om svenskundervisningen sade Billy Eriksson att vi avstyrkt denna med motivering att vi avstyrkte den också förra gången den behandlades. På den punkten har Billy Eriksson läst på ganska dåligt. Det står så här i betänkandet: ”Utskottet har flera gånger tidigare prövat vpk-motioner med liknande förslag, senast i AU 1978/79:22 — —-. Vid förra årets behandling hänvisades till att regeringen tillsatt en kommitté för översyn av svenskundervisning för vuxna invandrare. Kommittén har som uppgift att bedöma i vilken utsträckning nuvarande svenskundervisning för invandrare inom olika regelsystem och utbildningsanordningar svarar mot de mål och riktlinjer som har satts upp för utbildningen. Kommittén skall mot den bakgrunden överväga den framtida inriktningen av insatserna. Kommittén beräknas lägga fram sitt betänkande nästa år.” Det var mot denna bakgrund som vi avstyrkte motionen. Jag kan hålla med om att svenskundervisningslagen inte fungerat bra, och det är också därför man har tillsatt en kommitté för att komma till rätta med de missförhållanden som råder. Låt mig sedan bara i frågan om invandrarkvinnorna, vilken tidigare har varit uppe till debatt, säga att det f. n. pågår ett projekt med undervisning i både svenska och samhällskunskap för invandrarkvinnor, där man samtidigt med denna undervisning tillgodoser de deltagande kvinnornas behov av barnomsorg. De här kvinnorna har tagits ut med hjälp av uppsökande verksamhet. Projektet bedrivs i samarbete mellan Riksförbundet för invandrarkvinnor, SÖ och ett studieförbund. Invandrarkvinnorna själva är också mycket aktiva i närradioprojektet och sänder program som jag tror är till mycket stor glädje för dem. Men jag håller med om att vi behöver vidta åtgärder för invandrarkvinnorna. Jag är också glad över det uppdrag som jämställdhetskommittén har fått.
Herr talman! Eva Winther håller i och för sig med om att invandrarna inte har kostat något för det svenska samhället. Det har ju gjorts en undersökning som visar att invandrarna i Göteborg tillför kommunen 4 000 kr. om året. Undersökningen gjordes i syfte att motverka fördomarna i samhället om invandrarna. När man tar upp just frågan om invandrarna håller, enligt min mening, inte argumentet att det finansiella läget är så ansträngt. Invandrarna har inte kostat samhället något utan tillfört det stora resurser. Staten är i stället skyldig invandrarna resurser, om man ser rent ekonomiskt på problemet. Man får ju välja vad man skall satsa på. Vi anser att det är mer angeläget att satsa på invandrarna än att subventionera storkapitalet eller att flytta riksdagen till Helgeandsholmen, vilket kostar en miljard kronor. När det gäller svenskundervisningslagen säger Eva Winther att man har tillsatt en kommitté, och så är det väl. Det har jag också läst om i betänkandet. LO har emellertid redan gjort en undersökning som klart och tydligt visar lagens uppenbara brister. Lagen har snarare blivit en kvarnsten runt halsen på invandrarna än en lag som befrämjar invandrarnas möjligheter att delta i samhällsoch arbetsliv på samma villkor som de som gäller för svenskarna. Därför har vi i vår motion föreslagit konkreta lagändringar, och det är ju detta som är det intressanta i det här sammanhanget. Vi anser att vi kan göra det här omedelbart. Man behöver inte mer undersöka hur den här lagen fungerar, eftersom den är en av de absolut sämsta som vi någonsin har haft i det här landet.
Herr talman! Det är väl alldeles riktigt att invandrarna tillför kommunerna inkomster och vinster på samma sätt som vi svenskar gör när vi arbetar. Jag håller också med om att vi måste satsa mera på invandrarna. Personligen skulle jag mycket hellre vilja använda den miljard på invandrarna som det kostar att flytta tillbaka till det gamla riksdagshuset. Jag har också röstat för att vi skall stanna kvar här. LO har påvisat brister i svenskundervisningslagen, och Billy Eriksson menar att vi omedelbart kan genomföra de här förslagen. Det skulle vara ganska originellt att göra detta, i all synnerhet som en utredning f. n. håller på att arbeta med problemen. Det är ganska rimligt att vi avvaktar utredningsresultatet. Jag tycker det är bra att kommunisterna har visat på olika missförhållanden, och jag är övertygad om att utredningen också uppmärksammar de förslag och den kritik som kommunisterna har kommit med. Jag menar emellertid att det är ganska rimligt att avvakta utredningens betänkande som läggs fram nästa år.
Herr talman! Vi har under många år kommit med kritik mot den här lagen. Vi visste från början att utformar man en lag på det sätt som man har gjort i det här fallet kommer sådana här brister att uppstå. Det helt orimliga är ju att man lägger ansvaret på arbetsköparna, och man lägger ett stort ansvar på invandrarna själva, som har brister i sina språkkunskaper. Därför visste vi från början vart det skulle barka. När det sedan gäller detta att invandrarna tillför kommunerna pengar, så är det en viss skillnad. Invandrarna, som kommit hit, har så att säga inte kostat pengar i det svenska utbildningssystemet. Det är det som är den avgörande skillnaden mellan svenskar och invandrare.
Herr talman! Det har sagts tidigare här i dag att invandrare är inget enhetligt begrepp. Många av dem som kommer har en utbildning färdig. Det är också många av dem som kommer som inte har en utbildning färdig, och vi har även barn att ta hand om.

Herr talman! Förra året bemyndigades universitetet i Stockholm att inrätta tjänster för lärare i svenska för icke svensktalande studerande och senare beviljades tilläggsanslag för tio och en halv tjänster. De kostnaderna täcktes in i den nu aktuella budgetpropositionen. Men senare har förhandlingar enligt medbestämmandelagen förts vid Stockholms universitet, och parterna har enats om att undervisningens volym motiverar femton och en halv tjänster. Därför är det nu angeläget att skaffa fram pengar för de ytterligare fem tjänster som krävs. Det är också angeläget att Göteborgs universitet åläggs samma arbetsgivaransvar för lärare i svenska för utländska studerande som Stockholms universitet nu har. Därför krävs också pengar för de tre tjänster som behövs i Göteborg, och det är vad vi har föreslagit i motion 1319. Nu hänvisar utskottet till den sittande gäststuderandekommittén och nämner i en svävande formulering att denna kommitté också skall pröva om det är motiverat att fastställa en övre gräns för det antal gäststuderande från utomnordiska länder som varje år får antas till högskolan. Denna passus i direktiven för gäststuderandekommittén har redan väckt berättigad oro hos de gäststuderande vi har i landet i dag, och det är väl närmast utbildningsministern som skulle kunna klarlägga vad som åsyftas. Så länge gäststuderandekommittén inte har kommit med förslag om någon neddragning av antalet platser för gäststuderande från utomnordiska länder och regeringen inte lagt fram proposition i det syftet och riksdagen inte har antagit ett sådant förslag, kvarstår det i dag aktuella behovet av svensklärare för dagens gäststuderande i Stockholm och Göteborg. Hänvisningen fritar ju inte riksdagen från detta ansvar. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 1319 av Lars Werner m.fl. Slutligen några ord om skolbibliotekariefrågan. I budgetpropositionen föreslås en särskild utbildning för lärare i grundskolan med skolbibliotekarieuppgifter. Denna utbildning skall genomföras inom ramen för befintliga resurser vid bibliotekshögskolan i Borås. Där har emellertid förslaget mött berättigade protester. Förslaget kan leda till att kommunerna i sin strävan att hålla nere kostnaderna utarmar skolbiblioteken genom att inte anställa fackutbildade bibliotekarier, vilket vore en katastrof för denna så oerhört väsentliga verksamhet. Jag skall inte nu gå in på alla de förslag för en förbättring och utvidgning av såväl folkbibliotekens som skolbibliotekens verksamhet som vänsterpartiet kommunisterna fört fram. Låt mig endast konstatera att biblioteksverksamheten är ett av de mest angelägna områdena inom Sveriges kulturliv. Visst skall lärare få utbildning i dessa frågor, men den bör då rimligen ingå som ett naturligt inslag i utbildningen och inte föranleda att fackutbildade bibliotekarier ställs utanför skolbibliotekens verksamhet.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort i det här ärendet. Utskottet hänvisar till gäststuderandekommittén, som tillkallats för att se över förutbildningen över huvud taget när det gäller utländska studerande. Dessutom håller man vid Göteborgs universitet på med att se över hela organisationen av svenskundervisningen.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

Herr talman! Det finns i riksdagen en glädjande stor uppslutning kring åtgärder till stöd för förbättrad vuxenutbildning. När de utbildningspolitiska målen för några år sedan fastställdes, var enigheten stor om att särskilda åtgärder skulle vidtas för att underlätta studier för de vuxna som av olika anledningar tidigare haft begränsade möjligheter att studera. Utvecklingen under senare år av studieförbundens verksamhet, folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen vittnar om att strävandena på dessa områden varit framgångsrika. Det är angeläget att den utvecklingen kan fortsätta. Riksdagen fattade 1977 viktiga beslut om folkhögskolans framtid. Efter ett par års erfarenhet av de nya bestämmelserna är vittnesbörden nu entydiga. Den rätt till profilering och de möjligheter för den enskilda skolan att inrikta verksamheten så som man finner vara bäst förenligt med huvudmannens intentioner har medverkat till en både ideologisk och pedagogisk förnyelse 41 av folkhögskolan. Antalet elever vid de långa kurser som utgör verksamhetens ryggrad har aldrig varit större än nu. Samtidigt har tillskottet av ett stort antal korta kurser inneburit att nya studerandekategorier kommit i kontakt med folkhögskolans speciella studiemiljö. Dagstudiestödskursernas förläggning till folkhögskolan bedöms — efter en del anpassningsproblem i inititalskedet — nu positivt både från folkhögskolans och från de fackliga organisationernas sida. Folkbildningsutredningen har avslutat sitt arbete, och dess förslag är nu ute på remiss. Det är min förhoppning att studieförbundens verksamhet skall kunna tillföras nya impulser genom riksdagens ställningstagande till den proposition, grundad på utredningens slutbetänkande, som jag hoppas kunna förelägga riksdagen under första halvåret 1981. Vi vet alla att det statsfinansiella läget inte är sådant att det erbjuder möjligheter till stora kostnadskrävande reformer. Folkbildningen kan i det avseendet inte utgöra något undantag. Jag är emellertid övertygad om att det också i ett ansträngt statsfinansiellt läge finns goda möjligheter att lägga fram förslag om sådana reformer på folkbildningsområdet som kan visa sig vara av positiv betydelse för studieförbundens verksamhet. Reservanterna i utbildningsutskottet anser det, med hänsyn till den väntade propositionen i anledning av folkbildningsutredningens förslag, olämpligt att nu för det kommande budgetåret begränsa studiecirkelverksamhetens omfattning till samma volym som under innevarande budgetår. Jag kan inte dela den uppfattningen. Jag utgår nämligen från att de principiella ställningstaganden som folkbildningsutredningens slutbetänkande kan ge anledning till kommer att kunna göras oberoende av detta temporära tak på cirkelverksamheten. Det är min bestämda förhoppning att detta tak, som ju föranleds uteslutande av det ansträngda statsfinansiella läget, inte skall tas till intäkt för att begränsa verksamheten bland de grupper för vilka cirkelverksamheten betyder mest. Jag vet att det inom studieförbunden finns förståelse för kravet på att verksamheten koncentreras till det som från utbildningspolitiska synpunkter ter sig mest angeläget. Jag är förvissad om att den tillfälliga volymbegränsning som nu måste genomföras kan komma att bidra till den nödvändiga angelägenhetsgraderingen av verksamheten och på det sättet på sikt främja folkbildningens egna sanna intressen. Jag vill i det sammanhanget uttrycka min tillfredsställelse över utskottets behandling av förslaget om tak på cirkelverksamheten. Genom att sammanlagt för de två närmaste budgetåren medge en omfattning av verksamheten som utgör 20026 av den verksamhet som kommer att redovisas för innevarande budgetår kan man väsentligt reducera de administrativa svårigheter som studieförbunden förutsett med ett tak som gäller avgränsat för ett år i taget. Det har spekulerats om att riksdagens beslut i anledning av folkbildningsutredningens förslag skulle kunna träda i kraft den 1 juli 1981 och att det därför vore olyckligt att utgå från att taket på cirkelverksamheten skall gälla även för budgetåret 1981/82. Jag vill då nämna att olika, främst tekniska, omständigheter gör att nya bestämmelser för folkbildningen kan komma att gälla först från den 1 juli 1982. Detta gäller också i det fall riksdagen fattar beslut under våren 1981. Jag vill helt kort nämna ett par andra saker: reservanternas nej till den föreslagna volymbegränsningen inom kommunal vuxenutbildning och kravet på att de så sent som för tre år sedan fastställda reglerna för bidrag till folkhögskolan nu skall ändras för att bereda utrymme för de dagstudiestödskurser som genom bestämmelser är knutna till folkhögskolan. Det statsfinansiella läget nödvändiggör återhållsamhet med volymtillväxt inom alla delar av utbildningsväsendet. Också inom den kommunala vuxenutbildningen får man lov att ta på sig den möda och det obehag det innebär att angelägenhetsgradera verksamheten. Sker det med de mest utbildningsbehövandes intressen för ögonen, förlorar det flitigast använda argumentet mot de föreslagna volymbegränsningarna sin slagkraft. Jag delar uppfattningen att det är angeläget att det finns utrymme vid folkhögskolorna för de dagstudiestödsfinansierade kurser som enligt bestämmelserna inte kan genomföras på annat sätt än i samverkan med folkhögskola. ; Också på detta område är det dock nödvändigt att man vid skolorna gör den angelägenhetsgradering av verksamheten som skapar det nödvändiga utrymmet. Inom ramen för beräknade ca 660 000 elevveckor som totalt genomförs vid landets ca 115 folkhögskolor bör det vara möjligt att ge utrymme för en dagstudiestödsverksamhet vars volym stannar vid ungefär 10 26 av den totala — utan att de fastställda volymramarna behöver sprängas eller långsiktiga dispenser behöver tillgripas. Denna fråga bereds f. n. inom regeringskansliet i enlighet med vad som angavs i budgetpropositionen.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

Det är alltså inte av något annat skäl än att vi anser att vi inte har råd med detta som vi gör denna temporära begränsning. Bara det skälet ligger bakom detta förslag, Bengt Wiklund. Det är inte fråga om någon nedskärning, utan det är fråga om att hålla precis samma nivå som tidigare, och den ligger mycket högt.

Herr talman! Att prioritera är som bekant svårt. Jag hoppas att Bengt Wiklund inte menade allvar, när han i sitt inlägg hotade med att man inom några studieförbund skulle göra den prioriteringen att man låter volymbegränsningen gå ut över pensionärer och handikappade. Jag vet nämligen att det finns studieförbund som har sagt att man i den prioritering som är nödvändig inom studieförbunden och som sker på frivillighetens basis i varje fall inte skall låta volymbegränsningen gå ut över just dessa grupper.

Herr talman! Jag är glad att Bengt Wiklund och jag är överens om att man inte bör följa minsta motståndets lag och att man inte skall låta den prioritering som studieförbunden alltid varit tvungna att göra och också i fortsättningen måste göra gå ut över de mest utsatta grupperna. Jag är glad att vi är överens om detta.

Herr talman! Det är en formulering som under det här riksdagsåret är ständigt återkommande i betänkande efter betänkande: ”Utskottet måste av statsfinansiella skäl avstyrka .

Herr talman! Det råder inga delade meningar om värdet av och det betydelsefulla i att vuxna människor ges möjlighet att vidga och fördjupa sina kunskaper på skilda områden. Vi är alla överens om att den verksamhet som bedrivs på vuxenutbildningens område är utomordentligt värdefull såväl för den enskilda människan som för samhället som sådant. Inte minst gäller detta den utbildning och undervisning som bedrivs av den kommunala vuxenutbildningen och av studieförbunden. Det har under årens lopp vidtagits åtskilliga åtgärder för att underlätta och förbättra möjligheterna på vuxenutbildningens område. I dag utgår ett omfattande stöd från samhällets sida till denna verksamhet. Det finns anledning att erinra om detta med anledning av den debatt som nu förs runt omi vårt land och inte minst i dag i denna kammare. De delade meningar som kan råda gäller alltså inte inställningen till verksamheten som sådan. Våra åsikter går isär beträffande vilka möjligheter vi anser oss ha att göra ytterligare åtaganden och att vidga verksamheten i en tid med ett kärvt ekonomiskt läge. Vi har alltså från utskottsmajoritetens sida inte ansett oss kunna gå lika långt när det gäller samhällets kostnader på detta område som man kräver från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll. Vi har ansett att man även på det här området måste medverka till att ökningstakten på samhällets utgiftssida begränsas. Det är alltså samhällsekonomiska skäl som ligger bakom införandet av ett tak såväl för grundskolekurserna inom den kommunala vuxenutbildningen — som bekant har detta gällt redan tidigare för gymnasieskolekurserna — som för studiecirkelverksamheten inom studieförbunden. Det är också av ansvar för samhällsekonomin som vi inte har kunnat sträcka oss lika långt när det gäller medelsanvisningen till studieförbundens organisationskostnader och pedagogiska verksamhet samt till studiecirkelverksamheten som föreslagits i skilda motioner och i reservationer av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Utskottsmajoriteten har här inte funnit anledning att frånträda de i budgetpropositionen framlagda förslagen. I ett avseende har emellertid utskottet varit enigt om att en uppjustering bör ske i jämförelse med vad som föreslås i budgetpropositionen. Det gäller anslaget till utbildningen av teckenspråkstolkar, tolkar för dövblinda och tolkar för vuxendöva. Utskottet har ansett denna verksamhet vara så utomordentligt viktig att en utbyggnad snarast bör komma till stånd. Utskottet har därför biträtt motionsyrkanden från samtliga partier om en höjning av detta anslag. Utskottet har föreslagit 1,5 milj.kr. för ändamålet. Utskottsmajoriteten har också föreslagit den förändringen när det gäller konstruktionen av det s.k. taket i studiecirkelverksamheten, att volymbegränsningen utformas att gälla för en tvåårsperiod. Härigenom ges studieförbunden möjlighet att planera verksamheten på längre sikt, vilket bör medverka till att minska de administrativa svårigheter som kan uppstå genom den föreslagna åtgärden. Herr talman! Mot bakgrund av de anföranden som Bengt Wiklund och Raul Blächer hållit finns det anledning att åter understryka att det inte är fråga om att begränsa eller minska volymen på här ifrågavarande verksamhetsområden. Det gäller ett tillfälligt stopp, och skälet till detta är att vår samhällsekonomi kräver en återhållsamhet på alla områden, så även på detta.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

Herr talman! Hans Nyhage säger att det är fråga om ett tillfälligt stopp under två år till följd av det kärva ekonomiska läget. Men vad är det då som skall ske under de här två åren? Kommer vi att ha ett annat ekonomiskt läge om två år? Väntar en högkonjunktur runt hörnet eller kommer regeringen att lägga om sin politik, så att människor får arbete och så att det ansträngda ekonomiska läget på något sätt förändras till det bättre?
Herr talman! Det finns alltid områden som vi finner vara utomordentligt angelägna, och jag kan försäkra Bengt Wiklund att jag önskar att studieförbunden skall kunna arbeta under de allra bästa ekonomiska betingelser. Jag har heller aldrig ansett att man skall ingripa i studieförbundens verksamhet på ett sätt som inte gagnar dem i deras arbete. Men jag inser att vi i ett läge där ekonomin är kärv måste vara beredda att göra vissa begränsningar för att komma till rätta med ekonomin, och då är det väldigt svårt att säga att just det här området helt skall ställas utanför. Trots att jag själv är engagerad i ett studieförbund är jag därför beredd att ställa mig bakom den begränsning som förslaget om det här taket innebär. Men förslaget handlar inte om att minska volymen, utan det är fråga om ett tillfälligt stopp vid den under innevarande år gällande volymen. Jag kan inte förstå att principen om frivillighet och frihet för studieförbunden att utöva sin verksamhet förhindras genom den här åtgärden. Inom de givna ekonomiska ramarna har ju studieförbunden fortfarande alla möjligheter att verka och agera på det sätt som de finner vara rätt och riktigt. Det finns alltså ingen anledning att tala om att vi i den bemärkelsen begränsar principen om frivillighet och frihet. Med hänvisning till den diskussion som tidigare fördes mellan utbildningsministern och Bengt Wiklund hoppas jag verkligen att något studieförbund inte avsiktligt skall införa en begränsning på något av de mest angelägna områdena. Detta ger verkligen inte det aktuella förslaget någon anledning till. Raul Blächer frågade mig vad det tillfälliga stoppet innebär och vad vi kan förvänta oss skall hända. Jag kan bara svara att om vi inte är beredda att på något enda område i samhället begränsa kostnaderna, så kommer vi i framtiden att få arbeta under mycket sämre betingelser än vi gör i dag. Det är för att förhindra att vi hamnar i en ännu sämre situation — det gäller inte minst studieförbundens verksamhet — som vi i dag måste vidta begränsningsåtgärder av den här karaktären.

Herr talman! Jag vill erinra Bengt Wiklund om att studieförbunden själva har varit beredda att åta sig en frivillig begränsning av verksamheten i en omfattning motsvarande den som blir fallet genom de åtgärder som föreslås i propositionen. Studieförbunden har alltså varit beredda att vidta de åtgärderna. Då kan jag inte förstå resonemanget om att stora grupper skulle komma att ställas helt utanför. Det är alldeles uppenbart att en begränsning av volymen måste medverka till vissa prioriteringar av verksamheten inom studieförbundens område, men det behöver sannerligen inte leda till att stora grupper ställs helt utanför. Jag förstår som sagt inte det resonemanget. Jag upprepar, herr talman, att om vi inte är beredda, även om det är smärtsamt, att göra vissa begränsningar på kostnadssidan, att ålägga oss en skärpning när det gäller samhällets kostnader, kommer vi att hamna i en situation som är långt värre än den som vi talar om i dag. Den situationen är sannerligen inte särskilt allvarlig, för vad som här öreslås innebär ingen minskning av volymen. Vad som föreslås är en oförändrad volym och en höjning av de utgående anslagen.

Herr talman! Genomgående i den borgerliga budgetpropositionen har man slagit hårt på den redan svage. Man har t.ex. konsekvent motarbetat kvalitativa förbättringar av folkbildningsarbetet. Det är nu tredje året i rad regeringen med olika metoder försöker försämra villkoren för folkbildningsarbetet i vårt land. 1978 80 gjorde man en uppräkning av timbidraget för cirklar som motsvarade knappt hälften av inflationen. Båda dessa år gav riksdagen regeringen bakläxa på förslaget. I dag är man från utskottets majoritet trots studieförbundens ihärdiga påpekanden om sin problematiska situation, som framförts både i skrift och vid uppvaktningar, benägen att strypa studiecirkelverksamheten genom att inte kompensera den för kostnadsökningarna. Från hela landet har protesterna kommit. Man har, oavsett partitillhörighet, som en enda man höjt sin röst i protest över de begränsade anslagen. Att inte centern lyssnat på sitt studieförbund är verkligen beklämmande. I tidningen Impuls står att läsa följande uttalanden från olika distrikt: ”Jag är fruktansvärt besviken på regeringen”, säger distriktsstudieledaren i Jönköping. ”Förslaget är helt uppåt väggarna”, säger distriktsstudieledaren i Stockholm. I Lund är man bekymrad över de ekonomiska konsekvenserna. — ”Vi har många avdelningar som redan i dag kör med förlust.” I Västerås säger man: ”Detta drabbar de enskilda individerna och på sikt kan det betyda att deltagarantalet minskar.” Allt detta — att man inte ställer upp för sitt eget studieförbund — måste kännas hårt för centern. Det är väl därför som ingen från centern har anmält sig på talarlistan här i dag. Ett övergripande mål för utbildningspolitiken har under en följd av år varit att söka kompensera vuxna med kort grundutbildning. Men när anslagen urholkas ökas kostnaden för den enskilde deltagaren, och det drabbar de sämst ställda i samhället, de som Bengt Wiklund nämnde: de lågutbildade, pensionärer, handikappade och invandrare. Den borgerliga utskottsmajoriteten är beredd att köra över studieförbunden och avlöva dem deras möjligheter att aktivt verka inom dessa grupper. Den allmänna politiska bilden tyder på att vi står inför stora problem inför 1980-talet. Vi har arbetslöshet — särskilt bland ungdomar —, alkoholproblem och den sociala utslagningen. Allt detta tyder på behov av en bred samhällsdebatt och en mobilisering av människorna till ett aktivt samhälls engagemang. Studiecirkeln är en effektiv metod för att nå ut med denna debatt. Dessutom är studiecirkeln en samvaroform som skapar gemenskap mellan människor. Utskottsmajoritetens ställningstagande är uttryck för en politik som motverkar jämlikhetsmålet inom utbildningspolitiken och allvarligt försvårar det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Herr talman! Vi har i vår reservation nr 2 föreslagit att statsbidraget till studieförbundens organisationskostnader och pedagogiska verksamhet skall räknas upp med 1 milj.kr. utöver regeringsförslaget. I reservation nr 4 föreslår vi att bidraget till studiecirkelverksamheten skall uppräknas med 4 kr. per studietimma. Här vill jag betona att timbidraget är den centrala ekonomiska faktorn i verksamheten inom alla studieförbund. Utskottsmajoriteten sträcker sig endast till en höjning med 2 kr. i timmen — en höjning som inte på långt när täcker kostnadsökningarna och som får till följd att studieförbunden inte kan undvika stora avgiftshöjningar. Ändå kan man konstatera att stödet till studieförbunden och deras studieverksamhet utgör mycket blygsamma summor — detta sett mot t.ex. kostnaderna för det obligatoriska skolväsendet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 2 och 4 vid utbildningsutskottets betänkande nr 23.